Herr talman! Roger Haddad har frågat mig om jag är nöjd med polisutbildningens kvalitet och hur vi följer upp verksamheten. Han har också frågat vilka åtgärder jag tänker vidta för att vi inte ska ha 500-600 tomma platser på polisutbildningen varje år. Dessutom har han frågat vad det beror på att så många studenter väljer att hoppa av polisutbildningen efter att de antagits och vilka slutsatser jag och regeringen drar av detta. Jag och regeringen är stolta över den svenska polisen. Poliserna vid Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Ekobrottsmyndigheten visar dagligen prov på hög kompetens när det gäller att utföra sina komplicerade arbetsuppgifter. De har alla genomgått samma grundutbildning till polisman, och den svenska polisens höga standard beror till stora delar på urvalet till och innehållet i den svenska polisutbildningen. Regeringen följer naturligtvis upp verksamheten inom ramen för den ordinarie myndighetsstyrningen i en ständigt pågående dialog. Oppositionen påtalar ofta att det finns tomma platser på polisutbildningen men glömmer då bort att regeringen har höjt ambitionerna och utökat antalet platser. Under mandatperioden har antalet polisstudenter fördubblats. Nästa år, 2019, beräknas det gå ut 1 300 polisstudenter, vilket är det högsta antalet sedan 2010. Ambitionen är naturligtvis att det inte ska förekomma tomma platser på utbildningen eftersom det är viktigt att utbilda ännu fler poliser. Regeringens målsättning är att öka antalet polisanställda med 10 000 till 2024. För att ge Polismyndigheten ekonomiska förutsättningar att fylla platserna på polisutbildningen genomförs nu också den största ekonomiska satsningen på polisen på 20 år. Polismyndigheten arbetar också, på regeringens uppdrag och i samarbete med Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, med att effektivisera och modernisera antagningsprocessen till polisutbildningen. Det arbetet ska redovisas till regeringen senast den 23 maj i år. Därtill har Polismyndigheten fått i uppdrag av regeringen att inleda en rekryteringskampanj, vilket förhoppningsvis kommer att öka antalet lämpliga sökande till utbildningen. Personalen är Polismyndighetens viktigaste resurs, och för att öka attraktionskraften har regeringen gett Polismyndigheten i uppdrag att förbättra arbetsmiljön och att skapa fler utvecklings och karriärvägar. Det pågår också ett gemensamt arbete med Polisförbundet för att uppvärdera polisyrket. Avslutningsvis har Roger Haddad frågat vilka slutsatser jag och regeringen drar, och det är enkelt att svara på. Polisyrket ska vara attraktivt. Det är i dagsläget rekordmånga som söker till polisutbildningen, och de allra flesta som påbörjat utbildningen fullföljer den också. En slutsats är att den förra regeringen hade alldeles för låga ambitioner och utbildade för få poliser.
Herr talman! Först och främst vill jag tacka justitie och inrikesminister Morgan Johansson för svaret på min första interpellation av två. Jag har ställt en fråga om antalet poliser i landet, men den här frågan gäller specifikt problemet med att kunna inte bara rekrytera och anta utan också behålla de polisstudenter som faktiskt har erbjudits plats på några av de tre lärosäten i landet som bedriver polisutbildning. Varför är det viktigt för Liberalerna att återkomma i den här frågan? Jo, vi har en situation där Brottsförebyggande rådet pekar på ökad otrygghet runt om i landet, inte minst bland kvinnor. Det kom en studie i går, också från Brottsförebyggande rådet, där man särskilt lyfter fram den bekymmersamma situationen i utsatta områden i alla fall vad avser otrygghet och skjutningar. Sedan finns det andra, positiva inslag där utvecklingen går åt rätt håll. Vi har också i samma mätningar fått se hur förtroendet för rättsväsen - alltså åklagare, domstolar och poliser - generellt sett utvecklas negativt. Det tycker jag är ett bekymmer för en demokrati, där lag och ordning och rättsväsen ska vara garanten för vår trygghet och säkerhet. Vi har också fler utsatta områden, alltså områden där kriminella får ökad makt och där inslag av kriminella aktiviteter ökar människors otrygghet. Det måste vi ta till oss. Effekten av att vi inte lyckas rekrytera, behålla och få ut poliser är att de kriminella vinner på den utvecklingen och att de skötsamma, de som ska skyddas, drabbas extra. Det är deras frihet som till slut drabbas och inskränks. Polisyrket är ett av de absolut viktigaste yrkena; det kan jag och ministern vara överens om. Jag delar uppfattningen att de gör fantastiska insatser, de poliser som finns. Men det vi fokuserar och försöker peka på i den här interpellationen är att ett utbud av platser i huvudsak finns. Antalet platser har också utökats. Trots detta och oberoende av om antalet platser har varit 350, 500, 800 eller fortsätter öka finns det alldeles för många tomma platser. Det är det jag tycker att vi ska fokusera debatten på. Hur kan vi - utan att sänka kraven - inte bara få in fler utan också se till att man fullföljer och avslutar sin utbildning? Bakgrunden, herr talman, till att Liberalerna inlämnade den här interpellationen var att vi för några veckor sedan fick ta del av underlag från lärosätet i Umeå, där hälften av platserna står tomma en månad efter terminsstart - hälften av platserna vid polisutbildningen i Umeå. Vi frågade Linnéuniversitetet i Växjö. Där stod en tredjedel av platserna tomma - 90 tomma platser på polisutbildningen i Växjö. Det här tycker jag är allvarligt, och det visar återigen att det huvudsakliga problemet inte är att det inte finns platser. Hur kan man utveckla kvaliteten? Hur kan man utveckla antagningssystemet för att bättre matcha de platser som står tomma med de trots allt tusentals sökande till den här utbildningen? Att det är så pass många som 8 000-10 000 som söker till polisutbildningen visar huvudsakligen att polisutbildningen faktiskt är en attraktiv utbildning i Sverige, herr talman, och det ska vi vara stolta över.
Herr talman! En av de saker vi har gjort under denna mandatperiod är att vi har skalat upp utbildningen. Vi utbildar nu dubbelt så många poliser som den borgerliga regeringen gjorde. Ni drog ned på polisutbildningstakten. Vi växlar upp. Jag upphör aldrig att förvånas när jag tittar på hur det såg ut under er period när det gällde just utbildningssidan. Under er första period, 2006-2010, gjorde ni faktiskt ett ryck och ökade polisutbildningstakten rätt rejält. Ni var uppe i över 1 700 ett enstaka år, 2008. Men det var ju bara för att ni ville komma upp i precis över 20 000 poliser, och det gjorde ni 2010. Men det som sedan hände var att ni drog ned polisutbildningstakten dramatiskt. Ni minskade från 1 700 platser 2008 till 140 platser 2010. På två år drog ni alltså ned polisutbildningstakten med 90 procent. Sedan ökade ni den något igen så att den låg på 600-700 de kommande åren. Det är en alldeles för låg utbildningstakt. Om man vill att poliskåren ska växa måste man upp betydligt högre. Varje år går 400-500 poliser i pension, och bara de platserna måste man täcka. Då kan man inte ligga på 140 ett enstaka år, som ni gjorde när det var som lägst. Vi skalar nu upp, från 600-700 poliser per år, som ni utbildade, till 1 300 poliser, som kommer att gå ut nästa år. Det är faktiskt den största kullen sedan 2010. Detta gör vi för att vi vill bygga upp för att kunna öka antalet polisanställda med 10 000 till 2024. Vi är långsiktiga i den här planeringen. Vi rycker inte på det här sättet: jättehöga tal ett år för att sedan dra ned ett annat. Vi bygger upp långsiktigt. Vi ligger på 1 300 nu, och jag tror att vi behöver komma upp till åtminstone 2 000 för att kunna nå målet 2024. Över 90 procent av dem som tas in fullföljer också sin utbildning. Det är en ganska hög andel. Visar man sig inte lämplig som polis under den tid man går utbildningen är det klart att man inte ska fullfölja den. Men över 90 procent fullföljer. Om bara någon månad går 478 nya poliser ut som aspiranter i verksamheten. Det är också ett mycket gott tillskott. Vi har haft en del flaskhalsar som vi har behövt ägna oss åt. Ni avskaffade ju värnplikten, och när ni gjorde det skar ni också ned kraftigt på Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, som gör alla tester för polisen. Vi har alltså inte bara fått skala upp polisutbildningen utan också det gamla Pliktverket, som i dag heter Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. Det har varit ett bekymmer att de inte har haft tillräcklig kapacitet för att testa alla som är behöriga. Nu ökar vi kraftigt där också. Den 1 januari 2017 hade Rekryteringsmyndigheten 89 anställda. Den 1 april ska man ha 158 anställda, och man ska upp till 170. Vi fördubblar alltså antalet anställda vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och anställer bland annat fler psykologer så att testerna kan göras. Från och med nu i vår kommer Totalförsvarets rekryteringsmyndighet att kunna testa alla behöriga. Det innebär också att vi förmodligen får fler som kan täcka de platser som finns. Detta är i grunden fantastiskt bra. Jag har gott hopp om att vi, om vi fortsätter på det här sättet, kommer att kunna komma upp i ett par tusen om året för att kunna skala upp Polismyndigheten enligt den målsättning vi har: 10 000 fler anställda till 2024.
Herr talman! Jag vill hellre tala om vad ni har gjort under er regering. Det är totalt ointressant vad vi gjorde för tio tolv år sedan. Jag tror inte att allmänheten som bor i de utsatta områdena och känner otryggheten tänker så mycket på vad den förrförra eller den förra regeringen gjorde. De vill veta vad du, Morgan Johansson, och regeringen gör för att vi ska få fler poliser. Det var först förra året som regeringen vaknade till och började fatta beslut om att utveckla antagningsprocessen. Man lovade ännu fler polishögskolor och ännu fler platser. Jag vidhåller från Liberalernas sida att man återkommande och på olika sätt, genom polisen och genom uppdrag till Rekryteringsmyndigheten, sänker kraven och skjuter fram moment för att ännu fler ska komma in. Vilken typ av polis vill regeringen egentligen ha? Jag har naturligtvis tittat på våra siffror. Jag har jobbat med dessa frågor under några år. Vi i Alliansen kunde, under hela den tid vi satt, få ut fler poliser än vad ni redovisade bland annat 2015 och 2016. Men jag tror inte att det är detta väljarna och allmänheten efterfrågar. De vill veta hur det kommer sig att vi har 1 000 färre poliser i yttre tjänst i Sverige. Kärnan i denna interpellation, herr talman, är att vi denna vår har 250 tomma platser på polisutbildningen. Tittar man på hur det var förra året ser man att vi, om det skulle gå lika illa, återigen kan komma upp i 500-600 tomma platser. När det gäller Totalförsvarets rekryteringsmyndighet lyfte jag och Liberalerna detta redan för ett år sedan. Vi har ställt interpellationer och skriftliga frågor. Vi hade till och med i vår egen budget en satsning på gamla Pliktverket, eller Rekryteringsmyndigheten som den heter i dag, för att kunna pröva fler poliser. Den ekonomiska satsningen fanns inte i regeringens förslag. Först i går, herr talman, när statssekreteraren var i justitieutskottet, meddelades att man nu ska få extra resurser för att kunna pröva fler. Men det visade sig att Polismyndigheten fått i uppdrag att ta medel ur sin egen budget och ge till Försvarsmakten för att Rekryteringsmyndigheten ska kunna pröva fler. Detta framförde inrikesministerns statssekreterare i går i justitieutskottet. Skillnaden i Liberalernas alternativa budget är att vi har en egen satsning på polisutbildning och prövning av polisstudenter. En annan fråga, som jag inte heller fått svar på, är: Hur kommer det sig att så många studenter hoppar av? När vi följde upp denna fråga i mitten av januari och i februari var det 21 studenter som hoppat av bara vid lärosätet i Växjö. Jag undrar vilka slutsatser regeringen drar och om man över huvud taget har följt upp detta. Det är ju jätteallvarligt! I Umeå är det 100 studenter kvar av 225. Jag vill inte veta hur många platser ni har maxat eller hur många fler platser ni har som ambition 2019 eller 2020. Jag vill veta varför vi har 259 tomma platser och varför det, utöver att det redan är svårt att fylla platserna, sker stora avhopp. Det är detta som är kärnan i denna debatt, herr talman.
Herr talman! Över 90 procent av dem som påbörjar polisutbildningen fullföljer den, som sagt. Det är klart att inte alla de som antas sedan dyker upp på polisutbildningen. Det beror bland annat på att man får beskedet ganska sent, kanske bara några veckor i förväg, och att det kan vara svårt att lösa allt det praktiska för att man ska kunna börja på utbildningen. Detta problem med antagningsprocessen har funnits under ganska lång tid, och det får vi jobba med att försöka lösa. Det grundläggande problemet har dock inte egentligen varit detta utan just Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. Återigen - ni avskaffade värnplikten och drog kraftigt ned på Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. Så sent som i höstas hade vi svårt att kalla alla behöriga till tester. När man skär ned på det sätt ni gjorde är det inte gjort i en handvändning att skala upp. Vi behöver psykologer, och de är inte särskilt enkla att rekrytera. De kan inte bara hämtas från hyllan, så att säga. Vi behöver fler även i andra personalkategorier för att kunna genomföra detta. Vi behöver bygga upp verksamheten. Vi har alltså inte bara fått öka antalet polisutbildningsplatser, utan vi har också fått utöka Totalförsvarets rekryteringsmyndighet kraftigt. Detta är inget vi påbörjade i går, även om min statssekreterare Charlotte Svensson var i utskottet och berättade om det då. Tvärtom - som jag redovisade i mitt första anförande har vi redan, under de senaste åren, kraftigt utökat Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. Vi kommer att se en fördubbling av antalet anställda: från 80-90, som det var för ett och ett halvt år sedan, till 170, som det kommer att vara i år. Från och med denna vår kommer man också att kunna testa alla behöriga, och det innebär enligt min uppfattning att fler kommer att kunna påbörja utbildningen. Sedan gör vi två saker till. Vi kommer att starta utbildningar på fler orter. Vi startar i Malmö 2019 och i Västsverige lite senare; orten är inte bestämd ännu. Då breddar man också rekryteringsunderlaget. Jag är övertygad om att fler från Skåne och Västsverige då kommer att söka till dessa utbildningsplatser. Med de här insatserna tror jag att vi kan skala upp det hela ytterligare. En sak som redan har gjorts är att man nu från 2018 för första gången också betalar resa och logi för de studenter som gör testerna vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. Det har man tidigare gjort för dem som testas för Försvarsmakten men inte för dem som testas för polisen. Det gör man från och med nu. Det är många sådana stora och mindre saker som man behöver göra för att bygga ut. Sedan vill Roger Haddad inte tala om det som har varit, och det förstår jag mycket väl. Det som var under er period var en väldig ryckighet när det gäller antalet polisutbildningsplatser. Det var också en totalt sett alldeles för låg dimensionering. Den lider vi fortfarande av. Det tar två och ett halvt år att utbilda en polis. Det är först med de stora kullar som nu går ut - framför allt från och med nästa år, men redan om en månad tillkommer nästan 500 poliser - som vi börjar se resultatet av de satsningar som vi då genomförde.
Herr talman! Absolut inte, jag är stolt över vår rättspolitik och vår polispolitik. När vi satt i majoritet ökade antalet poliser. Efter tre och ett halvt år av din regeringsperiod, Morgan Johansson, har vi 1 000 färre poliser i Sverige, och det har ingenting med utbildningssystemet att göra, utan det är på grund av att 1 000 poliser lämnar myndigheten varje år, och 500 av dem går inte på grund av pension. Detta har inget att göra med att vi utbildade för få. Även när vi hade färre utbildningsplatser fanns det en liten andel tomma platser. Men detta spelar ingen roll när ni utlovar ännu fler platser och ännu fler polishögskolor. Det blir sänkta antagningskrav, flytt av moment in i antagningsprocessen och så vidare. De personer som jag talar om, som har hoppat av, har ju antagits av Rekryteringsmyndigheten. De har antagits och påbörjat en utbildning vid ett lärosäte, men de hoppar av efter en månad. Det är dramatiskt. Tänk att man blir av med 21 studenter efter en månad bara i Växjö! En tredjedel av platserna på lärosätet i Växjö står tomma och 50 procent av platserna vid polisutbildningen i Umeå. Jag inser att problemet inte är utbildningsplatserna. Det som förvärrar och förstärker problemet i samhället är att det är för många som lämnar polisyrket på grund av löner och arbetsmiljö. Det här handlar om utbildningspolitiken. Bara under vår första mandatperiod 2006-2010 utbildade vi 3 000 fler poliser. Valåren 2010 och 2014 hade vi över 20 000 poliser i Sverige. Nu har vi 19 700, varav 244 är aspiranter. Nej, jag är absolut inte rädd för att berätta om vad vi gjorde och inte gjorde. Vi gjorde mycket mer än den här regeringen.
Herr talman! Ändå är det de facto så att vi utbildar dubbelt så många som Alliansen gjorde. Det är faktiskt så, Roger Haddad. Roger Haddad återkommer till frågan om sänkta krav. Han vågar inte ge något exempel, och det förstår jag, för det har varit en diskussion om vad som egentligen är sant och falskt. På nätet snurrar det till exempel runt uppgifter om att man inte längre ska behöva ha körkort för att bli polis. Det är en skröna, en fullständigt falsk uppgift. Det man i själva verket har sagt är att de som söker utbildningen inte behöver ha körkort för att få ansöka, men de måste i så fall se till att skaffa körkort innan de påbörjar utbildningen. De har nästan ett år på sig att göra det. Det är den förändringen som har gjorts. Men ändå cirkulerar det påståenden på nätet om att poliser inte ska kunna köra bil längre och liknande. Det är fullständigt fel. Liberalerna medverkar inte alltid till att rätta till en sådan felaktig bild. Tvärtom fortsätter man gärna att sprida vidare bilden av att kraven skulle ha sänkts avsevärt. Det är som sagt fullständigt fel, och därför är det bra att vi får tillfälle att rätta till det. För oss gäller det nu att fortsätta tänka långsiktigt. Vi kan inte ha ryckigheten att ena året utbilda 1 700 och ett par år senare 140 - då skär man ned det med 90 procent, som ni gjorde. Vi kan inte heller ha en alldeles för låg utbildningstakt med 600-700 poliser per år. Vi måste upp från de nivåer vi i dag ligger på, 1 300, till kanske 2 000. Det är jag säker på att vi kan. När vi breddar rekryteringen, tar tag i flaskhalsen när det gäller Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och ser till att öka polisyrkets attraktionskraft ytterligare genom att satsa på bättre arbetsvillkor, där lönefrågan naturligtvis också är en del, är jag säker på att vi kommer att nå det mål vi har till 2024. Men det kräver som sagt långsiktighet.